Herr talman! Föregående år behandlade riksdagen några motioner i vilka krav framfördes på tillsättning av en parlamentarisk besparingsutredning. Finansutskottets borgerliga majoritet tillstyrkte motionerna, utskottets socialdemokratiska minoritet föreslog i en reservation avslag på dem. Med lottens hjälp segrade den borgerliga majoriteten. Riksdagens önskemål om en parlamentarisk besparingsutredning har tillgodosetts, direktiv är utfärdade och utredningen tillsatt. I motionen 422 till årets riksdag har hemställts att riksdagen hos regeringen begär att utredningen tilldelas tilläggsdirektiv. Resultatet av utskottsbehandlingen har blivit en upprepning av föregående års handläggning i finansutskottet: borgerlig majoritet för tillstyrkan och socialdemokratisk reservation för avslag på motionen.

I direktiven har departementschefen anfört att önskemålet om en kontinuerligt ökad effektivitet i statsverksamheten är oomstridd. Finansministern erinrar om de ämbetsverk som inrättats på detta område, nämligen riksrevisionsverket, statskontoret och försvarets rationaliseringsinstitut. Riksrevisionsverket och statskontoret har under 1960-talet omorganiserats, och samtidigt har uppgifterna för deras verksamhet preciserats. Av direktiven framgår vad som är berörda verks huvuduppgift. Riksrevisionsverket har att kontinuerligt följa arbetet i den statliga förvaltningen och i statsunderstödd verksamhet i syfte att tillse att denna fungerar rationellt och effektivt. Statskontoret och försvarets rationaliseringsinstitut arbetar med konkreta rationaliseringsprojekt, ofta efter uppslag från förvaltningsrevisionen. Departementschefen erinrar vidare om att sakkunniga har tillkallats för att se över vissa frågor rörande gränsdragningen mellan ämbetsverken på revisionsoch rationaliseringsområdena. Av skäl som här anförts ansåg inte departementschefen att besparingsutredningen bör behandla frågor om statsförvaltningens organisation, uppgifter och funktionssätt.

Den utredningens betänkande har remissbehandlats och är f. n. under beredning i regeringens kansli. De uppgifter som motionärerna har begärt att besparingsutredningen skulle få ägna sig åt ligger alltså till viss del inom berörda ämbetsverks kompetensområde, och frågorna har till viss del redan utretts. Det är mot bakgrund av det anförda som reservanterna till det nu för behandling föreliggande betänkandet nr 10 från finansutskottet har yrkat avslag på motionen 422. Herr talman! Jag hemställer om bifall till reservationen.

Herr talman! Det lönar sig säkert föga att försöka övertyga herr Knut Johansson i Stockholm och hans medreservanter. Vi vet att regeringen motvilligt har effektuerat riksdagens beslut om tillsättande av besparingsutredningen. I motionen 422 har klart redovisats inkonsekvenserna i utredningsdirektiven, och utskottet har helt anslutit sig till motionens argument.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

Herr talman! Jag kan instämma i herr Löfgrens korta anförande. Men därutöver vill jag poängtera vad herr Knut Johansson i Stockholm nyss framhöll, att riksdagen i fjol på förslag av finansutskottet hos regeringen begärde att en parlamentarisk besparingsutredning skulle tillsättas. Beträffande utredningens uppgifter anförde finansutskottet i fjol att ”arbetet bör omfatta en kartläggning av möjligheterna till omedelbara besparingar, en analys av resursanvändningen på längre sikt samt åtgärder för att få till stånd en snabbare rationalisering och en förbättrad planering i den offentliga förvaltningen. Ett viktigt led i arbetet bör också vara att försöka skapa effektivare instrument för statsmakternas planering och styrning av den offentliga sektorn.” Det var alltså en beställning som riksdagen då gjorde. Men när finansministern nu har meddelat utredningen dess direktiv för arbetet visar det sig att en hel del av vad riksdagen begärde att utredningen skulle syssla med har skurits bort.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
Herr talman! Såväl av herr Löfgrens som av herr Rämgårds anförande framgick att man utgått ifrån att hela denna fråga skulle bli föremål för behandling eller utredning, sålunda inte bara själva besparingsarbetet utan också organisationsfrågorna. Det är med anledning av detta som det såväl i direktiven som av reservanterna har erinrats om att den del av motionärernas hemställan som rör organisationsfrågorna tillgodoses genom de angivna tre ämbetsverkens verksamhet. Dessutom har ett område som tas upp i en annan del av motionärernas hemställan behandlats i en särskild utredning. Bestrider man effektiviteten och kunnigheten hos dessa ämbetsverk, eftersom man hävdar att besparingsutredningen ändå skall ta upp dessa frågor? Det kan väl inte vara rationellt att en utredning ingriper i det arbete som dessa verk har sig förelagt.
Herr talman! Jag vill helt kort hänvisa till att vi i motionen inte har begärt någonting annat än att utredningen skall få sådana direktiv som överensstämmer med förra årets riksdagsbeslut. Får vi bara denna hemställan bifallen, tror vi att det skall finnas väsentligt bättre möjligheter att åstadkomma besparingar än vad herr Knut Johansson anser.

Jag vill understryka vad herr Löfgren sade, nämligen att det här gäller att följa riksdagens beslut. Det är vad det är fråga om i dag. Riksdagens beslut var att hela detta område, och inte bara en del av det, skulle ses över.
Herr talman! Formen för arbetet är väl ändå en sekundär sak. Det primära är ju att arbetet görs och att det blir resultat av det. Om man är missnöjd med det arbete de tre angivna ämbetsverken utför, bör man påtala det. Det finns välgrundad anledning för herr Löfgren, som är ledamot av statskontorets styrelse, att där se till att få fram uppgifter om den verksamhet som han nu motionsvägen begärt att få utredd.
Herr talman! Jag vill bara göra ytterligare ett förtydligande. Det heter i motionen: ”Med de direktiv som utfärdats har utredningens möjligheter att uppnå sådant resultat som avsetts redan från början på ett allvarligt sätt starkt begränsats.” Mer behöver jag inte säga.

Fru talman! Fiskarnas yrke och deras situation är förenade med stor risktagning och många risker. Till de gamla riskerna får man räkna det som vädret kan ställa till med och vad naturen i övrigt kan bidra med —- kanske en klippkant tar tag i trålen så att man tappar redskapet eller kanske den fastnar i något gammalt fartygsvrak eller liknande. Nu har de risker tillkommit som man kan råka ut för på grund av oljeutsläpp - och de blir för varje år allt allvarligare. Det talas i den här aktuella motionen av herr Åberg om vad en fiskare råkat ut för. Två mindre fartyg hade kolliderat i södra Kattegatt. Det läckte ut olja från ett av dessa. Sedan kom ett fartyg och sprutade på kemiska bekämpningsmedel, vilket gjorde att oljan klumpade ihop sig och sjönk något. Detta gjorde att en trålare som kom dragande med sin trål och hade mycket stora svårigheter att ändra sin kurs råkade gå in genom detta bälte med besprutad olja. Klumparna flöt inte riktigt som vanlig olja. De var litet under vattnet, och det fick den olyckliga konsekvensen att en sådan här klump drogs in i kylvattenintaget, och maskinen på den aktuella fiskebåten blev helt förstörd. Det har inte funnits någon som helst möjlighet att få ersättning för denna skada. Detta är bakgrunden till motionen. Jag är mycket tacksam för den positiva behandling som utskottet har gett motionen, och jag har ingenting att yrka därutöver. Däremot vill jag göra ett par mindre randanmärkningar. Det skydd som vi hoppas kunna få och den skadeersättningsmöjlighet som vi räknar med att kunna få när de konventioner som nämns i utskottsbetänkandet träder i kraft får betraktas som goda. Men detta gäller huvudsakligen inom svenskt territorialvatten, och huvuddelen av fisket försiggår faktiskt utanför det, på internationellt vatten. Dessutom kan det förekomma oljeutsläpp som kan förorsaka skada av fartyg som tillhör icke konventionsansluten nation. Därför är behovet av att något slags ersättningar för detta ordnas kanske litet större än vad som antyds i utskottets betänkande. Men jag har inget ytterligare yrkande. Jag finner utskottets betänkande vara ett mycket stort och välkommet steg framåt.

Fru talman! Oljeutsläppen är allvarliga ur såväl fiskesom miljösynpunkt. Av den anledningen har jag ägnat uppmärksamhet åt dessa problem under många år. Redan 1971 interpellerade jag för att påtala olägenheterna av att tullverket nästan uteslutande använde sig av dispergeringsmedel när det gällde att bekämpa oljeutsläppen. Dispergeringsmedlen medförde att olja sänktes och lagrades på bottnen. Samtidigt medförde detta att betingelserna för fiskynglens tillväxt försämrades — och i många fall dog fiskynglen i de aktuella farvattnen. Jag har sedan på olika sätt försökt ta upp frågorna här i riksdagen, genom interpellationer etc. åren 1971, 1973, 1974 och 1975. Jag hoppas att det efter hand har lett till att man blivit mer medveten om att oljeutsläpp primärt måste bekämpas genom att oljan tas upp i stället för att den får driva in till stränderna eller sänks till botten med hjälp av dispergeringsmedel. Vad motionären tar upp gäller inte i första hand tillgången på fisk i de aktuella vattnen, utan de problem som uppkommer när olja driver in i de områden där fiske bedrivs och skadar antingen fartygets maskineri eller dess utrustning.

Denna lag kan emellertid bara tillämpas på oljeutsläpp inom de till konventionen anslutna ländernas territorialvatten. Därtill kommer att lagen inte är tillämplig på oljeutsläpp från de oljeborrtorn som nu finns ute i Nordsjön. Sist, men inte minst viktigt är att konstatera att denna lag ännu inte trätt i kraft på grund av att konventionen inte har undertecknats av tillräckligt många länder. Det internationella samarbetet på oljeskyddsområdet har vidare lett till den s.k. fondkonventionen som skall ge möjligheter till ersättningar för skada orsakad av oljeförorening. Men inte heller den konventionen har ännu trätt i kraft. Inte ens när den konventionen så småningom träder i kraft ger den fiskarna rätt till ersättning i de fall då man inte kan fastställa vilket fartyg som vållat den aktuella skadan.

Man har i Sverige gjort ett försök att skapa bättre möjligheter att fastställa vilket fartyg som gjort sig skyldigt till ett aktuellt oljeutsläpp. Från den 1 februari i år gör man nämligen en partikelmärkning av oljan, och man hoppas att på den vägen kunna åtminstone i större omfattning än f.n. fastställa vilket fartyg som är det skyldiga.

Utskottet har därför uttalat att det krävs någon form av utredning. Vi räknar med att regeringen kommer att följa utvecklingen på området och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbättra möjligheterna för yrkesfiskarna att få ersättning för skador som vållats av oljeutsläpp. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag har inte begärt ordet för att kritisera utskottet och dess ställningstagande utan närmast för att ge en liten bakgrund till min motion 1975:25. När för något år sedan en drygt 50 år gammal man vände sig till mig och redogjorde för sin situation, blev jag ganska förvånad. Han talade om att han vid beredskapstjänstgöring under krigsåren hade drabbats av en olycka. Jag vill minnas att det var 1943 eller 1944. På grund av gällande bestämmelser tvingades han nu att leva på i stort sett existensminimum. Han undrade om jag tyckte detta var riktigt, vilket jag naturligtvis hade svårt att påstå. Jag framhöll att jag skulle undersöka saken och att han antagligen inte hade reda på vilka bestämmelser som gällde. Det borde vara möjligt att få en bättring till stånd. På min uppmaning kontaktade han så småningom rättshjälpen och fick klarlagt att han faktiskt inte hade rätt till högre ersättning än den han f.n. uppbar.

per år. Att märka är att en folkpensionär med denna inkomst är nästan befriad från skatt. Men dessa regler gäller inte för en person som har en livränta av denna karaktär. Detta gör att han har utomordentligt svårt att över huvud dra sig fram. Det är såsom vederbörande sade: ”Man svälter inte ihjäl, men man kan inte mer än klara mat och husrum. Resten är sådant som man har fått lära sig avstå ifrån.” Att denna situation har uppstått beror uppenbarligen på att de värnpliktiga många gånger gick direkt från sin värnpliktstjänstgöring över till beredskapstjänstgöring. De hade alltså inte varit ute i förvärvslivet och nått upp till några ordentliga arbetsinkomster. Därför låstes deras ersättning vid en nivå som var gällande för praktikanter. Än i dag är inkomsten låst vid den nivå som gäller för en nyanställd ute i arbetslivet. Utskottet uttrycker förhoppningen att det skall bli en ändring och skriver: ”Chefen för försvarsdepartementet har den 14 november 1974, som svar på en fråga i riksdagen om ökad trygghet vid olycksfall för värnpliktiga m.fl., uttalat att han hade för avsikt att inom departementet utreda möjligheten att betala ut särskild ersättning i åtminstone vissa svåra äldre skadefall. Enligt vad utskottet har inhämtat pågår numera en sådan utredning och för ändamålet biträder en expert från riksförsäkringsverket.” Jag vill avsluta mitt anförande med att uttala den förhoppningen att det fall som jag här har åberopat skall tillhöra dessa ”åtminstone vissa svåra äldre skadefall” som skall få en rimlig uppräkning av livräntan. Jag har inget annat yrkande än utskottet.
Fru talman! Herr Torwald sade inledningsvis att han inte ville kritisera försvarsutskottets betänkande i den här frågan, men jag hade faktiskt hoppats att han skulle uttala sin tillfredsställelse över vad vi har skrivit i betänkandet. Vi har ju erinrat om att en utredning pågår om dessa skadefall, särskilt äldre sådana. Vi har vidare sagt att vi finner denna inventering angelägen och också understrukit att vi vill se en snabb handläggning av ersättningsfrågor som uppkommer med anledning av skador under värnpliktstjänstgöringen. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I försvarsutskottets betänkande nr 10 behandlas motioner = krigsplacering om värnpliktigas tjänstgöringsförhållanden och krigsplacering. Det är riktigt, som det står i betänkandet, att frågan har behandlats förut här i riksdagen, men jag måste säga att jag nu finner försvarsutskottets skrivning mera positiv än den varit tidigare.

Utskottet talar också om att det s.k. avbytarsystem som förbereds för lantbrukare här skulle få en uppgift att fylla. Jag måste säga att jag ställer mig tvivlande till att avbytarsystemet i det fallet kan få någon som helst betydelse. Det är bra att utskottet slagit fast att anstånd med repetitionsutbildning ”kan beviljas värnpliktig som visar att tjänstgöringen skulle vålla väsentlig olägenhet i hans arbete eller bereda honom eller nära anhörig till honom väsentliga svårigheter”. Utskottet är enigt, och jag anser att skrivningen är sådan att jag inte alls har anledning att ställa något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Herr Fågelsbo och jag har här i riksdagen tidigare resonerat om värnpliktiga jordbrukares tjänstgöringsförhållanden. Den här gången är det motioner dels från herr Fågelsbo och fru Göthberg, dels från herr Nilsson i Trobro m.fl. som vi har behandlat i försvarsutskottet. Som herr Fågelsbo konstaterat har vi i utskottet försökt att göra en verklig ordentlig genomgång av den här frågan. Vi har haft samråd med ett stort antal myndigheter som sysslar med dessa ting och vi har i betänkandet lämnat en fyllig redogörelse för de möjligheter som jordbrukare och även andra med bärande skäl har att få anstånd med värnpliktstjänstgöring. I utskottet har vi varit överens om att det är angeläget med en sådan redogörelse för att allt fler skall få klart för sig vilka vägar de skall gå för att få anstånd när de verkligen behöver det. Vi har understrukit behovet av särskild information just till värnpliktiga jordbrukare, och jag vill slutligen uttrycka den förhoppningen att en ökad in formation också kommer till stånd. Överläggningen var härmed slutad. Utskottets hemställan bifölls.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för min i dag skraltiga röst. Jag skall därför fatta mig kort även om det här är en fråga om vilken jag gärna talar länge. I höstas hade jag en interpellationsdebatt med försvarsminister Holmqvist om att en ny utredning borde tillsättas med uppgift att öppna militäryrket för kvinnan. Jag vill inte påstå att statsrådets entusiasm var stor. Men se, samma dag i slutet av februari som de kvinnliga frivilliga försvarsorganisationerna höll konferens här i riksdagshuset kring kvinnans ställning i försvaret kom beskedet från regeringen att en beredning skulle tillsättas! Och i denna beredning skulle även få ingå kvinnor, ja t.o.m. en representant för Riksförbundet Sveriges Lottakårer. Som herr Gustavsson i Eskilstuna säkert kan bekräfta så hade värnpliktsutredningen ingen kontakt med berörda kvinnoorganisationer vid utarbetandet av sin promemoria Kvinnan i försvaret. Socialdemokratin tycker tydligen inte längre att det är oppurtunt att stå hindrande i vägen för kvinnan i försvaret — särskilt inte under det internationella kvinnoåret, kan man förmoda. Borde inte då försvarsutskottet ha kunnat vara litet morskare vid behandlingen av herrar Romanus och Olssons i Kil motion och min motion i frågan till årets riksdag? Tillsättandet av den nya utredningen öppnade onekligen en bekväm väg för utskottet. Det var bara att hänvisa till utredningen, vilket man också gjorde. Men har inte försvarsutskottet en egen mening? Kunde inte försvarsutskottet ha kostat på sig en viljeyttring till kvinnans förmån? Utskottet säger i en mening, som nästan förtjänar att bli klassisk, att utskottet delar åsikten att individuella kvalifikationer, utan särskild hänsyn till kön, mera än hittills bör vara bestämmande när man fördelar uppgifter inom totalförsvaret. ”Mera än hittills” ... Fru talman! I många med Sverige jämförbara länder fyller kvinnan en mycket viktig funktion i sitt lands försvar. Det gör hon också i Sverige —- på frivillig väg. Men till skillnad från dessa andra länder - Danmark, England, Frankrike, Israel, Förenta staterna m.fl. — kan den svenska kvinnan inte göra sitt försvarsintresse till sitt yrke. Hon kan inte bli officer, hon har inga avancemangsmöjligheter. I maj 1968 framlade dåvarande flygvapenchefen, general Lage Thunberg, en väl genomarbetad skrivelse där han föreslog att flygvapnet skulle öppnas för de kvinnor som ville och var kvalificerade för en flygmilitär karriär. Ja, flygvapnet var så optimistiskt att man för pressen i detta sammanhang förklarade att man räknade med att regeringen redan innevarande år — dvs, 1968 — skulle häva den spärr i bestämmelserna som uteslutit kvinnor. I år, sju år senare, diskuterar vi samma fråga i riksdagen utan att ärendet förts framåt, om vi undantar den nya beredningen förstås. Nu gäller det för den nya utredningen att arbeta snabbt, effektivt och utan den håglöshet som präglar försvarsutskottets betänkande. I dagens DN finns en artikel om vilka yrken som enligt AMS och SACO/SR:s bedömning har goda framtidsutsikter. Officersyrket hör dit. Så nog finns det plats för kvinnorna alltid!

Fru talman! Lika rättigheter kräver lika skyldigheter. Det är den principiella grunden för Billy Olssons och min motion om kvinnorna i försvaret. Så länge kvinnorna inte har samma skyldigheter som männen att satsa tid och kraft för att bygga upp det försvar som syftar till att skydda vårt lands oberoende och frihet, så länge får man också räkna med att konservativa krafter kommer att använda männens större förpliktelser inom försvaret som en ursäkt för att ge kvinnorna ett större ansvar för hem och barn, och därigenom förhindra jämställdheten i familj och yrkesliv. Det är medvetandet om den risken som har fått Fredrika Bremer-förbundet och Folkpartiets kvinnoförbund att uttala sig för att kvinnorna skall ta sitt ansvar inom försvaret. De tre lagar som reglerar medborgarnas plikter på detta område — värnpliktslagen, civilförsvarslagen och tjänstepliktslagen — borde kunna arbetas samman och gälla lika för kvinnor och män. Då skulle vi få en totalförsvarssyn där varje människa — man eller kvinna — fick den uppgift i totalförsvaret som passar bäst för hans eller hennes kvalifikationer. Så här uttrycktes den saken av folkpartiets styrelse i dess yttrande över en motion till 1974 års landsmöte: ”En differentiering av värnpliktstiden, så att respektive utbildningsmål avgör utbildningstidens längd, bör eftersträvas. Lika självklart bör eftersträvas en differentierad och individuellt anpassad utbildningstid för de civila delarna av försvaret. Tillsammans skulle detta kunna skapa ett framtida läge som gör det ytterst naturligt med en uttagning för respektive uppgift utan avseende på kön. Flertalet medborgare skulle erhålla utbildning för en totalförsvarsuppgift, med betydande variationer för både Partistyrelsen fortsatte: ”Partistyrelsen vill inte — trots starka sakliga skäl för att försvaret liksom övrigt samhällsliv måste bygga på lika behandling av män och kvinnor — redan nu föreslå landsmötet att uttala sig för genomförande av principen om könsneutral uttagning till all utbildning för totalförsvaret. Frågorna har nämligen blivit ytterst litet belysta i hittillsvarande utredningar och i den allmänna debatten. Folkpartiets ungdomsförbund har gjort beaktansvärda insatser men i övrigt har nästan inget skett. Folkpartiet bör söka stimulera till belysning av frågeställningarna, både ur rättvisesynpunkt och ur totalförsvarssynpunkt. Hittillsvarande könsuppdelning inom totalförsvaret blir för vart år alltmer svårmotiverad.” Mot den här bakgrunden beslöt landsmötet, på partistyrelsens förslag, att uttala sig för en belysning av reformer som skulle undanröja könsbunden uttagning inom totalförsvaret och i stället ta till vara individuella kvalifikationer. Belysningen skulle avse både verkningarna på totalförsvaret och effekten på jämställdheten mellan män och kvinnor i samhället i övrigt. Det är en sådan utredning som Billy Olsson och jag har föreslagit i vår motion. Försvarsutskottet påpekar att en utredning har tillsatts för att vidga möjligheterna för kvinnor att få arbete i försvaret. Det är bra. Men den viktiga frågan om individuell uttagning till uppgifter inom totalförsvaret utan hänsyn till kön, den får den här utredningen inte syssla med enligt de direktiv försvarsministern har utfärdat. Jag skall ta upp några av de argument som har anförts mot att ge kvinnor samma skyldigheter som män inom totalförsvaret. För det första har man sagt att kvinnor inte är lämpade för militära uppgifter. Det skulle alltså inte bli någon effektivitetsvinst om man fick dubbelt så många att välja på för de olika uppgifterna. Den uppfattningen stöds varken av internationella erfarenheter eller av utvecklingen av det svenska försvaret. Den råa styrkan — där männen onekligen i genomsnitt är överlägsna — spelar allt mindre roll inom försvaret, liksom på andra områden. För det andra är en variant på samma tema att kvinnor av moraliska skäl inte bör få militära uppgifter. Kvinnan är ett högre väsen, som inte bör dras in i så smutsig verksamhet som krig, säger man. Mitt svar är: Att förbereda sig för dödande är lika motbjudande för män som för kvinnor. Om vi trots allt kommer fram till att vi måste ha ett försvar —-i hopp om att slippa använda det — bör kvinnorna därför inte automatiskt uteslutas från militära uppgifter. Dessutom skulle det vara en tveeggad förmån. Det moderna kriget i all sin ohygglighet gör inga undantag för civila. Att då ha fått en militär utbildning kan i vissa situationer bli en fördel. För det tredje brukar praktiska invändningar också komma. Men de får lika litet stå i vägen för jämställdheten inom försvaret som brist på bekvämlighetsinrättningar och duschrum får vara ett skäl för en industri att vägra anställa kvinnor. I andra länder har kvinnorna deltagit i försvaret långt mer än i Sverige. Jag behöver bara nämna Israel, USA, England, Danmark och många befrielserörelser i tredje världen. Där har de praktiska olägenheterna av att människosläktet är uppdelat i två kön uppenbarligen kunnat bemästras. För det fjärde brukar barnafödandet åberopas. Kvinnor föder i genomsnitt ungefär 1,7 barn. Graviditeten skulle alltså motsvara något slags ”värnplikt”. Men under större delen av graviditeten kan de flesta sköta sitt vanliga arbete. Det här resonemanget är särskilt farligt, eftersom det lätt glider över i att också skötseln av barnen blir en kvinnans värnplikt. Och det strider ju helt mot den jämställdhet som vi vill försöka främja, bl.a. genom den nya föräldraförsäkringen. För det femte: Själv spjärnade jag länge emot tanken på att ge kvinnorna samma förpliktelser inom försvaret som män, med ungefär följande resonemang: Lika rättigheter kräver lika skyldigheter, ja visst. Men så länge kvinnorna inte har lika rättigheter i praktiken, är det väl inte så angeläget att lassa på dem ytterligare en skyldighet. Den tankegången har fortfarande en del som talar för sig. Men den kan också fungera som ett hinder för jämställdheten. Och det har den blivit för de kvinnor som har velat söka arbete inom försvaret — framför allt för dem som redan arbetar där på lägre befattningar och finner att de inte kan avancera till mer ansvarsfulla och bättre betalda jobb. Där har frånvaron av militär utbildning använts som ett argument. Och därmed är jag över på den andra fråga som behandlas i betänkandet. | Till 1969 års riksdag motionerade Hans Lindblad och jag om ökade möjligheter för kvinnor att få arbete i försvaret. Det gjordes mot bakgrund av att flygvapenchefen, som fru af Ugglas nämnde, hade begärt att få öppna ett antal befattningar för kvinnor. Den 11 november 1969 behandlades motionen i utskottet. Den 7 november, fyra dagar innan, delade försvarsministern ut vissa utredningsuppdrag i frågan, så att motionen kunde avslås. Försvarsutskottets betänkande över årets motioner är daterat den 18 mars. Den 27 februari, tre veckor innan, antog regeringen direktiv för en ny utredning. Så nu kan även årets yrkanden avslås. Man kanske kan säga att historien upprepar sig. Men det betyder att, sedan de tidigare nämnda motionerna väckts, fem år har gått utan något annat resultat än fortsatt diskriminering av de kvinnor som arbetar inom försvaret. Om man hade följt flygvapenchefens råd 1969 kunde flera tusen kvinnor ha fått bättre, mer ansvarsfulla och stimulerande och bättre betalda jobb under den tiden. Den långsamhet som har kännetecknat behandlingen av den här frågan är typisk för manssamhällets attityd till kvinnliga jämlikhetskrav — och något mer utpräglat manssamhälle än försvaret är väl svårt att finna. Det är angeläget att det inte blir ytterligare fem års utredningar, utan att resultaten kommer fram snabbt. Vänta inte på en reform av befäls Och låt inte vänta med att öppna tjänsterna inom flygvapnet för kvinnorna tills armén och marinen finner sig mogna att släppa in kvinnor på militära och civilmilitära befattningar — då kan det dröja alltför länge! Fru talman! En viktig motivering för värnplikten är att den förankrar försvaret hos folket. Det är en fin tanke. Men den haltar så länge den bara omfattar halva folket. Försvaret måste utformas så att alla svenska ungdomar känner det som sin uppgift att lämna sitt bidrag till skyddet av Sveriges oberoende, frihet och demokrati — var och en på sitt sätt, med hänsyn till personliga kvalifikationer.
Fru talman! Trots att min röst till skillnad från fru af Ugglas aldrig är vackrare än den är nu, skall jag försöka fatta mig kort. Försvarsutskottet har i sitt betänkande nr 12 behandlat två motioner som gäller kvinnan i försvaret, båda väckta under den allmänna motionstiden. Motionen 746 av herrar Romanus och Olsson i Kil innehåller krav för att, som man säger, åstadkomma en jämlikhet mellan kvinnor och män inom totalförsvaret. För det första vill motionärerna att kvinnor omedelbart skall få tillträde till de tjänster inom flygvapnet som redan tidigare har angivits vara möjliga att besätta med kvinnor. För det andra vill man att kvinnor snarast möjligt skall få tillträde till övriga tjänster inom försvaret. För det tredje vill man att en utredning skall tillsättas för att belysa möjligheterna att skapa full jämställdhet mellan kvinnor och män i försvaret liksom i samhällslivet i övrigt. I den andra motionen, nr 1186 av fru af Ugglas, som i första hand avser höjda anslag till lottarörelsen, föreslås att riksdagen skall uttala sig för att militäryrket öppnas för kvinnan och att man som ett led i detta skall ändra rekryteringsoch utbildningsbestämmelserna. Frågan om att skapa ökad möjlighet för kvinnor att få anställning inom försvarsmakten har behandlats i flera sammanhang under de senaste åren. Jag har i visst avseende deltagit i denna behandling genom att jag medverkade i 1972 års värnpliktsutredning, som avlämnade sitt betänkande 1973. Denna utredning har i vissa sammanhang behandlats på ett sätt som inte är rättvist. Det har talats om att utredningen har tagit ganska god tid på sig. Det kan förefalla riktigt, om man bara mäter tiden från den tidpunkt då utredningen fick sina direktiv och fram till dess att den framlade sitt betänkande, men den effektiva arbetstiden har varit ganska kort.

Värnpliktsutredningen fick dock trots åtskilliga påstötningar aldrig detta material. Det var när vi hade ledsnat på att vänta som vi tog itu med detta arbete, och vi slutförde det i avsedd omfattning ganska snabbt. Det har kritiserats att den här utredningen, som skulle göra en översiktlig belysning av kvinnans ställning inom totalförsvaret, enbart bestod av män. Nu är att märka att den från början var en enmansutredning, och att den till 100 96 var maskulin var inte mycket att göra åt. Utredningen fick sedan flera uppgifter och försågs med ett parlamentariskt inslag utöver den tidigare utredningsmannen, men det skedde vid den tidpunkt då utredningsuppdraget om kvinnan i totalförsvaret slutfördes. Vidare har det kritiserats att det utöver ledamöterna var så många manliga experter engagerade i utredningen men ingen kvinnlig. Det berodde på att värnpliktsutredningen, som hade andra huvuduppgifter, anlitade experter för dessa andra uppgifter, och de var män. Jag är inte övertygad om att alla av dem ens visste om att utredningens ordförande förde med sig det här uppdraget till utredningen. När det speciella arbetet igångsattes diskuterades ingående frågan om vi skulle förse utredningen med kvinnlig expert eller kvinnlig expertgrupp.

Fru af Ugglas bad mig bekräfta att värnpliktsutredningen när det gällde kvinnorna i försvaret inte hade kontakt med de kvinnliga försvarsorganisationerna. Det kan jag verkligen inte bekräfta, eftersom vi inledde —- precis som tidigare har skett — ett samarbete med de kvinnliga försvarsorganisationerna på den punkten; de hade t.ex. ett utkast till utredningens betänkande på underhandsremiss. Så inte har det saknats breda kontakter med de kvinnliga försvarsorganisationerna i det här arbetet. I folkpartimotionen kanske man i ett avseende — det gäller de sanitära förhållandena — har upprepat sig litet väl mycket. Till den man som höll i pennan när utredningsbetänkandet skrevs — det var faktiskt en man -— gavs det uttryckliga uppdraget att se till, att det nu inte skulle smyga sig in en enda bisats som på något sätt kunde vridas till och ges en mindre smakfull tolkning, och manuskriptet granskades också noggrant i det avseendet. Jag fruktade faktiskt att om utredningen skulle skriva 1 000 sidor och belysa frågan från alla håll och kanter — principiellt, etiskt och hur man nu kan önska — och det i en bisats skulle slinka in ett litet ord om att det kunde vara problem med sanitära anordningar, så skulle det vara det som blev uppmärksammat t.ex. i kvällspressen. Men jag var orättvis mot kvällspressen i det sammanhanget. Där kom det inte. Det kom i en riksdagsmotion.

1972 års värnpliktsutredning avvisade för sin del tanken på kvinnlig värnplikt och även förslaget om införande av tjänsteplikt. När det gäller möjligheterna att låta kvinnor anställas som befäl förordade vi en översyn av gällande bestämmelser angående rekrytering och utbildning för anställning som befäl inom försvaret. Vad som behöver ske i detta avseende är naturligtvis att man ser efter — och det var en uppgift som inte ålåg 1972 års värnpliktsutredning - om det verkligen i alla sammanhang är nödvändigt med de kunskaper som värnpliktsutbildningen ger. Och är det så, skall det väl inte vara alltför krångligt att ge de människor, män eller kvinnor, som inte har genomgått värnpliktsutbildning, den kompletterande utbildning de behöver för att de skall få full kompetens att utöva yrkesverksamhet i försvaret. Nu har ju regeringen, efter remissbehandling av värnpliktsutredningens betänkande, helt nyligen beslutat om en beredning för det fortsatta arbetet rörande kvinnan i försvaret. Det är meningen att den beredningen skall fortsätta det påbörjade arbetet att skapa möjligheter för kvinnor att få anställning i det militära försvaret. I en första etapp skall man se på tjänster där uppgifterna inte är av stridande karaktär. Detta arbete måste också gälla frågor om den utbildning som kan behövas och de andra konsekvenser som kan uppstå. Beredningen skall dock inte ta upp frågan om allmän värnplikt för kvinnor eller frågan om att skapa ett tjänstepliktsystem för de uppgifter som nu fullgörs genom frivilliga insatser. När vi i försvarsutskottet har gått igenom och granskat motionsförslagen, har vi funnit att de åtgärder som regeringen nu har beslutat i allt väsentligt tillgodoser motionärernas önskemål, i varje fall om man inte skall tolka den sista klämmen i motionen 746 så att motionärerna tänker sig kvinnlig värnplikt i full utsträckning. Vi har funnit att motionsförslagen grundar sig på kraven i fråga om medborgares lika villkor i samhällslivet. Som framgår av betänkandet delar utskottet åsikten att individuella kvalifikationer utan särskild hänsyn till kön mer än hittills bör vara bestämmande när man fördelar uppgifterna inom totalförsvaret. Det arbete som nu förestår inom den särskilda beredningen kommer ju att ske mot bakgrund av allt som har sagts i denna fråga. Men det kommer också att vara inriktat mot ett bestämt mål — att skapa möjligheter för kvinnor att få anställning i det militära försvaret.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
Fru talman! Det framgår ju med all önskvärd tydlighet av herr Gustavssons i Eskilstuna inlägg att det har varit en besvärlig uppgift som han har haft för händer. Det har i viss mån varit som att styra mellan Skylla och Karybdis mellan sanitära anordningar, kvinnornas önskemål och militärernas motstånd. Nu är det så lyckligt att vi kan se framåt. Vi har fått en ny beredning. I den sitter två kvinnor och en överste från flygvapnet. Eftersom vi har statsrådet Holmqvist här kan väl vi motionärer få rikta en vädjan till honom — att det nu också blir något resultat av den här beredningen och att vi inte behöver se fram mot sju magra år igen.
Fru talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna försvarade värnpliktsutredningen och talade mycket om omständigheterna kring utredningens arbete. Jag har inte något behov av att gå in i en debatt på den punkten. Vad man kan konstatera är att det har tagit tid. Det är sju år sedan flygvapenchefen begärde att ett antal tjänster skulle öppnas för kvinnor, det är fem år sedan det motionerades här i riksdagen om att det skulle öppnas fler tjänster i försvaret för kvinnor, och det har ännu ingenting hänt. Om det är ÖB:s fel eller värnpliktsutredningens fel är från riksdagens synpunkt detsamma. Från riksdagens horisont är det regeringen som har ansvaret för att något görs, och ingenting har hänt. Nu får vi hoppas att det inte blir en lång och tidsödande utredning utan att man omedelbart går i författning om att i varje fall verkställa det som flygvapenchefen begärde för sju år sedan. Det borde inte behöva föranleda några långrandiga funderingar. Men som sagt: Jag har inget behov av att söka sak just med herr Gustavsson i Eskilstuna och hans utredning, utan från min synpunkt är det väsentliga att ingenting har skett, trots att det borde ha hänt någonting. Herr Gustavsson gick också i svaromål när det gällde anklagelserna för att utredningsarbetet hade varit mansdominerat. Ja, värnpliktsutredningen bestod av sex män, och det är kanske inte så konstigt — det är ju i varje fall till övervägande del manliga politiker som har sysslat med försvarsfrågor hittills. Men även om det är så att ni har skickat en del material på underremiss till de kvinnliga försvarsorganisationerna kan man inte undgå att konstatera att det kvinnliga inflytandet på utredningsprodukterna hittills har varit ganska ringa. På den punkten är det ju ännu mindre anledning att ställa till bråk än när det gäller övriga punkter, eftersom det - märk väl: sedan motionerna väcktes — har tillsatts en utredning där sammansättningen är en helt annan. Vi får hoppas att det också kommer att leda till ett helt annat resultat. Herr Gustavsson var en smula indignerad över att vi motionärer hade tolkat utredningen så att man hade tänkt på de sanitära problemen och att detta bidrog till att man inte lämnade något förslag om ökad försvarsplikt för kvinnor. Ja, det står ju i utredningens betänkande att de praktiska problemen vid repetitionsövningar och i krig, i förband sam mansatta av män och kvinnor, blir så stora att det inte blir någon effektökning. Jag vet inte vilka de här praktiska problemen skulle vara, om man inte har tänkt just på sanitära anordningar och liknande. Är det några andra praktiska problem med att ha personer av olika kön i förbanden som man tänkt på? Med tanke på allt vad man har hört i tidigare debatter när det gällt att öppna nya verksamheter för kvinnor som varit intresserade — vare sig det gällt industri eller annan liknande verksamhet — är det inte så konstigt att man tolkar uttalandet så att utredningen har tänkt på de sanitära frågorna även om man försökte linda in det litet grand, som herr Gustavsson sade, för att det inte skulle lysa i ögonen och komma i tidningen.
Fru talman! Verksamheten i fält är faktiskt av ganska hårt slag, så det är inte nödvändigt att låta fantasin skena i väg i den riktning som folkpartimotionärerna låtit den göra i detta sammanhang. Vad man på den här punkten måste säga är att de praktiska problemen av olika slag är så pass stora att de kanske reducerar den vinst som en breddad rekrytering till dessa uppgifter skulle innebära. Det har sagts att man fick vänta sju år efter det att flygvapenchefen gjort sin framställning om att få tillsätta flera tjänster med kvinnliga befattningshavare. När vi från värnpliktsutredningen har varit ute och pressat på för att få fram konkreta förslag till sådana där tjänster har vi inte blivit bönhörda. Det har tydligen gått litet i vågor på den här punkten. Om utredningen var manlig eller kvinnlig är kanske inte mycket att diskutera i detta sammanhang. Ett faktum är att en enmansutredning fick uppgiften. Att den av andra skäl just vid den tidpunkt då förslaget skulle läggas fram kom att vidgas till en parlamentarisk utredning hade egentligen inte så mycket med den här saken att göra.
Fru talman! Som kammarens ärade ledamöter kan konstatera talade herr Gustavsson i Eskilstuna inte om vad det var för praktiska problem, så vi får väl fortsätta att försöka tolka hans uttalanden. Att livet i fält är hårt betvivlar jag inte ett ögonblick. Men i andra länder har man ju ändå kunnat lösa de praktiska problem som följer med att också ha kvinnor i fält, även om de inte har stridande uppgifter. Därför får nog herr Gustavsson i Eskilstuna finna sig i, att till dess han lämnar ytterligare beskrivning — och det begär jag inte att han skall göra - kommer de flesta att tolka denna mening om de praktiska problemen så, att det är de sanitära anordningarna man tänkt på, även om man inte har velat sätta orden på pränt. Sedan sade herr Gustavsson att det tog så lång tid därför att man inte fick någon inspiration till vilka tjänster det gällde. Men i flygva penchefens skrivelse av den 31 mars 1969 finns ju en förteckning på de tjänster som han då ville öppna för kvinnorna. Och det är fortfarande en gåta varför man ännu 1975 inte har bifallit flygvapenchefens förslag att öppna de tjänsterna. Nu hoppas jag bara att det inte tar ytterligare fem år. Slutligen tyckte jag att herr Gustavssons lilla vits om att en enmansutredning ju till 100 96 måste vara antingen det ena eller det andra könet faller platt till marken, när man konstaterar att enmansutredningen blev en sexmansutredning. Den behöver ju inte nödvändigtvis vara 100 96 av det ena eller andra könet.
Fru talman! Nej, det hade värnpliktsutredningen naturligtvis inte behövt vara. Men de nya uppgifter som utredningen fick var frågan om direktrekrytering till lokalförsvarsförbanden och högsta åldern för de värnpliktiga, alltså 47-årsgränsen. Vad som nu återstår är att gå igenom enskilda befattningar inom försvarsmakten för att undersöka möjligheterna till förkortningar eller ekonomisering med tiden. När vi nu håller på att bita oss fast vid en detalj kanske det avslutningsvis också bör sägas att värnpliktsområdet verkligen har varit ett reformområde. På inte alltför många år har, med bibehållen effekt, uttaget av tjänstgöringsdagar minskat från 25 till något mer än 15 miljoner per år.

Fru talman! Värnplikt och militära engagemang innebär förberedelser och utbildning för krig och krigshandlingar. Krig är en bitter och bister verklighet. Det innefattar de råaste och smutsigaste av alla uppgifter som finns att fullgöra. Aldrig så vackra fosterländska tal kan inte förändra den saken. Och det är definitivt ingen uppgift för kvinnor att ägna sig åt krig och krigshandlingar! Jag vill rekommendera dem, som här talar så vackert för att kvinnorna skall få gå ut och göra krigstjänst på det ena eller andra sättet, att läsa Väinö Linnas bok Okänd soldat. Det är en bister och allvarlig skildring av vad krig är och vad krig innebär. Detsamma gäller om filmen som bygger på boken. Och jag måste säga att Väinö Linnas bok Okänd soldat liksom filmen är en av de starkaste fredspredikningar som man över huvud taget kan uppleva. Jag tror att det vore värdefullt för både fru af Ugglas och herr Romanus att med verklig eftertanke läsa den boken. Då kanske de blir medvetna om vad krig och krigshandlingar innebär. Vi talar ibland om det sant kvinnliga. Med det sant kvinnliga kan jag inte förena krig över huvud taget. Som jag ser det får kvinnan i krigstid i stället ta på sig vårdande arbetsuppgifter av olika slag, vård av barn och vård av hem och framför allt sjukvård, som får ökad betydelse under krig. Också hemmafronten måste kunna fungera under beredskapstid och krigstid. Vi som upplevde det andra världskriget ”någonstans i Sverige” vet vilken uppgift hemmafronten och de hemmavarande kvinnorna fyllde den gången. Den diskussion vi nyss lyssnade till med anledning av försvarsutskottets betänkande nr 10 visade att det finns problem också i fredstid att klara hemmafronten och att det där finns många uppgifter att fullgöra. Jag har upplevt den situationen under beredskapstid, och jag vet vilka bekymmer den förde med sig, bekymmer som man drogs med flera år efteråt. Det har i debatten i dag också omvittnats att människor som drabbades av beredskapstidens prövningar fortfarande får lida för dem. Om vi skulle möta ett krig igen — måtte det aldrig ske! — finns det en rad civila uppgifter som väntar kvinnorna. I en krigssituation eller en allvarlig beredskapssituation är problemet hur man skall kunna fylla personalbehoven, så att man kan klara de arbetsuppgifter på olika områden som ingår i totalförsvaret. Visst kan man tala om likställighet, om det nu är det man är ute efter. Jag vet inte. Ibland möter man inställningen att det skulle finnas något av romantik över det militära. Låt mig säga att den romantiken mot den bakgrund jag här skildrat har intet värde. Den finns över huvud taget inte. Det är, som jag tidigare sade, en bister verklighet det gäller. Jag är medveten om att man kanske kommer att säga att den syn jag har deklarerat när jag hävdar att kvinnornas uppgift över huvud taget inte är att ägna sig åt krigsutbildning eller krigsuppgifter är gammalmodig. Jag skulle vilja påstå att det är nog så radikalt att våga hävda detta i vår tid; det inser man om man gör klart för sig vad det verkligen gäller. En försvarsinsats innebär också en uppgift på hemmafronten i ett totalförsvar, och den kan man fullgöra med fredliga vapen. Man behöver utbilda sig också för att klara den sidan. Det är också jämlikhet att göra insatser för att samhället i dess helhet skall kunna fungera i krigstid. Låt mig till sist, fru talman, säga att krig och militära förberedelser för krig inte är någon uppgift för kvinnor. Det är mot bakgrund av min aktning och respekt för kvinnornas insatser under andra världskriget som jag vågar ta till orda i denna diskussion. Jag ansluter mig till utskottsmajoritetens ståndpunkt och yrkar bifall till utskottets hemställan om avslag på motionerna.

Fru talman! Krig är, som jag ser det, ett göromål varken för man eller för kvinna. Den syn som herr Carlsson i Vikmanshyttan företräder tycker jag i och för sig är ridderlig, men jag anser inte att den är förankrad i den verklighet vi i dag lever i. Kan herr Carlsson i Vikmanshyttan nämna något modernt krig där inte kvinnan har konfronterats med krigets alla ohyggligheter? Jag skulle vilja vända på herr Carlssons resonemang och säga så här: Kanske kan det med tanke på det moderna krigets fasor vara av värde för kvinnan att ha fått en viss utbildning, en viss förberedelse för vad ett krig kan innebära. En sådan förberedelse får Till sist: Skrivelsen från flygvapenchefen 1968 hade också ett ridderligt element. Han ville undanta kvinnor från befattningar som stridsflygare. Tanken är alltså att kvinnorna inte skall ha de direkt stridande befattningarna.
Fru talman! Var och en som har läst Väinö Linnas bok Okänd soldat eller sett filmen uppfattar den säkert som en fredspredikan — precis som herr Carlsson i Vikmanshyttan. Men jag tror att det är fler som uppfattar den på det sätt som fru af Ugglas och jag har gjort, nämligen att krig inte borde vara ett göromål för någon människa, snarare än bara att det inte borde vara en uppgift för kvinnor. Men om vi nu, trots krigets ohyggligheter, har bestämt oss för att ha ett försvar — självfallet i hopp om att över huvud taget inte behöva använda militära metoder — ligger det mycket i det som fru af Ugglas har sagt här, att det från kvinnornas egen synpunkt sett inte är enbart en fördel att svara för den s.k. hemmafronten, som herr Carlsson talar om. Det moderna kriget har ingen skyddad hemmafront; det skonar ingen! Nu är det ju så, herr Carlsson, att det finns kvinnor som vill arbeta inom försvaret, som har sökt arbete i försvaret och som finner att de kan få arbete där — fastän bara underordnade befattningar — och som reagerar mot detta. Skall vi då inte, om vi hävdar jämställdheten mellan män och kvinnor, också ge dem möjlighet att söka de befattningar som de är kvalificerade för bara därför att herr Carlsson och kanske även andra anser att det är jobb som de egentligen inte borde syssla med? Om vi frågar vad kvinnorna själva anser i ett land som har kvinnlig värnplikt — även om de inte har en fullständig jämställdhet i värnplikten —- nämligen Israel, om de helst skulle vilja slippa värnplikten, tror jag de flesta israeliska kvinnor svarar att de inte vill slippa den. De vill ta sitt ansvar. De anser inte att de är finare än männen eller att de smutsiga uppgifterna bara skall vara männens, utan de är också beredda att vara ute i fält, även om de inte har stridande uppgifter. Herr Carlsson talade om det sant kvinnliga. Jag önskar att vi kommer därhän att vi i stället talar om det sant mänskliga.

Fru talman! Det sant mänskliga är att akta både man och kvinna. Får jag sedan fråga fru af Ugglas: Kan fru af Ugglas nämna något krig där inte kvinnan varit engagerad och måst bära de kanske tyngsta bördorna, burit ansvaret över huvud taget för att samhället skulle kunna fungera, medan männen fått ägna sig åt de militära uppgifterna? Historien igenom visar att det varit så; det gäller inte bara moderna tider. Krig är egentligen ingen uppgift för någon, säger herr Romanus. Jag delar den meningen. Men om vi tvingas att låta det bli en uppgift för någon, låt oss då - mot bakgrund av vad jag har sagt här — begränsa den uppgiften till männen! Kvinnorna har sin uppgift att fylla vid hemmafronten. Det moderna, totala kriget ställer ökade krav på hemma fronten. Problemet är kanske snarare hur man över huvud taget skall kunna klara en beredskapsoch försvarssituation — vilket jag hoppas, som jag sade förut, är en situation som vi inte skall behöva ställas i. Men om så skulle ske står och faller försvaret med hur vi klarar hemmafronten. Den delen av försvaret behöver vi också ägna uppmärksamhet åt, och där har kvinnorna en utomordentligt stor uppgift.
Fru talman! I dag är det faktiskt så, herr Carlsson i Vikmanshyttan, att väldigt många kvinnor arbetar i det svenska försvaret. Inom flygvapnet innehar många kvinnor, en del f. d. lottor, viktiga tjänster. Det är bl.a. dem som flygvapenchefen vill ge en möjlighet till avancemang. Tycker herr Carlsson i Vikmanshyttan enligt sin filosofi att de kvinnorna skall sluta arbeta för försvaret?
Fru talman! Det är en ganska intressant diskussion som förs här. Jag kan inte låta bli att lägga mig i den sedan herr Carlsson i Vikmanshyttan varit uppe i talarstolen. Den som har deltagit i krig kanske vågar ge uttryck åt sin uppfattning, grundad på erfarenhet. Jag var många gånger förvånad över att en rad aktiviteter som måste finnas inte kunde skötas av en kamrat som var kvinna — hon skulle säkerligen sköta den på ett betydligt bättre sätt än en man. Jag är övertygad om att kvinnan där också skulle kunna vara ett jättefint stöd åt mannen i den svåraste uppgift som människan är tvingad att utföra. Så uppfattade jag det som ung människa när jag deltog i krig. Det har också förvånat mig väldigt mycket att en rad uppgifter inom värnplikten inte har lämnats till kvinnan. Hon skulle mycket fullödigare, snabbare, bättre och intelligentare kunna fullgöra vissa av uppgifterna. Hur många av oss har inte t.ex. sett en fanjunkare med stora händer handskas med en skrivmaskin? En kvinna skulle även här passa bättre i försvarets tjänst.

Fru talman! I sin senaste bok berättar statsministern om ett besök han gjort i en medelstor svensk industristad. Där säger han bl.a.: ”Lite vid sidan av besöksprogrammet bad jag att få se på det nya långtidsvårdssjukhuset. Det låg på en höjd med en nästan outhärdligt vacker utsikt. Där fanns simbassäng med en bekväm kafeteria alldeles intill. Lokalerna var skinande blanka, den tekniska utrustningen fullländad. Men jag såg få människor. Man förklarade då för mig att patienterna hade fått gå och lägga sig. Man hade brist på personal. Därför var de tvungna att gå tidigt till sängs. En tid senare träffade jag en svensk forskare inom medicinen. Han hade just återvänt från en resa till Paris där han hade tittat på sjukhus. De franska sjukhusen är i många fall hårt nedslitna. Den tekniska utrustningen i allmänhet långt enklare än den vi är vana vid. Han hade på en promenad passerat ett sjukhus. Det var gammalt, nerslitet, med enkel teknisk utrustning och inte påfallande hygieniskt. Dit kom en gammal dam i ambulans. Två sjukvårdare bar henne på en bår. Efter gick en tredje med en bur som innehöll den gamla damens papegoja. ”Ett så pass dåligt sjukhus hade vållat skandal i Sverige”, sade medicinaren. Men scenen med papegojan hade också varit otänkbar på ett svenskt sjukhus. Det är nog en typ av mänsklighet som vi saknar.” Med den berättelsen har Olof Palme pekat på några missförhållanden i dagens sjukvårdssituation. Bristen på personal är så framträdande att de sjuka inte ens kan få vistas uppe i normal utsträckning. De får inte den omvårdnad och den mänskliga kontakt som de behöver. De saknar den varma, hjälpsamma handen, den vänliga blicken och de uppmuntrande orden. Just inom långtidssjukvården är omvårdnaden och tillsynen dominerande inslag i den dagliga verksamheten. För att kunna fylla personalbehovet krävs betydande ekonomiska insatser. Antalet långtidssjuka i en befolkning bestäms i hög grad av dess åldersstruktur. Stigande ålder ökar påtagligt risken för långvariga sjukdomstillstånd. Medellivslängden i Sverige är i dag 74,3 år. Under perioden 1972-1978 kommer gruppen 70 år och äldre att öka med 14 96 mot 4 KB för totalbefolkningen. Detta betyder en ökning med 110 000 personer i den åldersgruppen fram till 1978. Vårdbehovet i dessa äldre grupper är mångdubbelt större än i de arbetsföra åldrarna. Utredningar visar att 50 96 av den slutna vården ges till den tiondel av befolkningen som är äldst. Dessa siffror skall jämföras med att det redan nu står 9 000 personer, mest gamla, i kö för långvårdsplats. Socialstyrelsen har i sitt principprogram för långtidssjukvården, som just remissbehandlats, angivit att en utbyggnad av i medeltal 2 000 platser per år får betraktas som ett minimiprogram för den närmaste tioårsperioden. I fasta priser kan det röra sig om en ökning av långtidssjukvårdens kostnader från ungefär 2 miljarder kronor till omkrig 3 miljarder kronor per år. Vilka landsting och kommuner kan leva upp till den målsättningen? Vi behöver bara öppna en tidning eller ta del av sjukvårdshuvudmännens planer för att få fullt klart för oss att den ekonomiska situationen är ytterst allvarlig och att kostnaderna för sjukvården får skäras ner kraftigt. Är vi politiker beredda att ta ansvaret för detta? I en artikel i Läkartidningen påtalas just att politikern måste inse att han har det fulla ansvaret för att det finns tillräckliga resurser för sjukvården och att han måste förstå att det inte längre går att undvika att ta ställning i svåra avvägningsfrågor som berör sjukvården. Denna som jag anser högst berättigade oro för dagens situation inom långtidssjukvården är bakgrunden till min motion nr 1210. I den har jag framhållit att det kan bli nödvändigt att göra en avvägning mellan skilda i och för sig högst berättigade intressen och låta det behov främst tillgodoses som för de flesta människor framstår som mest behjärtansvärt och värt att prioritera. Jag har då stannat för möjligheten att tillföra sjukvårdshuvudmännen de belopp som skulle kunna frigöras genom att någon eller några karensdagar åter infördes vid sjukskrivning. Kostnaderna för endast en dags sjukpenning kan röra sig om mellan 400 och 500 milj.kr. Jag har helt klart för mig att det inte kan betraktas som ett populärt förslag. Men vi måste kunna diskutera möjligheten av att ändra på tidigare i och för sig kloka beslut när den hårda verkligheten så kräver. Det är inte endast inom detta område som sådana omprövningar kan bli nödvändiga. Jag är fullt medveten om de svåra överväganden av mänsklig, praktisk och formell natur som ett förslag i den riktning jag skisserat skulle medföra. Därför har jag inte heller begärt en sådan förändring utan endast hemställt om en utredning beträffande möjligheterna för och lämpligheten av att tillföra sjukvårdshuvudmännen de belopp som årligen skulle kunna inbesparas genom att karensdag återinfördes. Utskottet har emellertid prövat frågan i sak och förklarat att det ställer sig helt avvisande till en ändring av gällande regler. Vad beträffar utskottets motivering delar jag uppfattningen om fördelarna av att karensdagar en gång slopades. Det ger ett skydd mot inkomstbortfall, och det var en angelägen rättvisereform. Därom kan vi vara helt ense. Utskottet förklarar sig sedan hysa den uppfattningen att kostnaderna för vård av sjuka människor i första hand skall bäras av de friska medborgarna och att man inte skall vältra över kostnaden för långtidssjuka på andra sjuka. Mot det resonemanget har jag flera invändningar. Jag trodde att det var en allmänt godtagen regel i humanitära sammanhang att man inte klassificerar människor i de sjuka, de handikappade osv. Det gäller oss, när vi är sjuka, när vi är friska och när vi är handikappade. De sjuka är inte något slags klass för sig. Frågan här är ju i realiteten om vi, när vi drabbas av en kanske relativt bagatellartad sjukdom som håller oss borta från arbetet några dagar, inte skulle orka med att bära ett visst inkomstbortfall om vi samtidigt visste att vi när vi är i behov av långvarig sjukhusvård skulle få sådan och få en god sådan vård. Jag tror att väldigt många människor skulle ta på sig ett i och för sig ringa inkomstbortfall för att de själva eller anhöriga skulle få den sjukhusvård som de behövde. Skälen för att helt avvisa mitt förslag kan jag alltså inte godta. Enligt min uppfattning hade det varit logiskt om utskottet överlämnat motionen till den av utskottet åberopade kommunalekonomiska utredningen. Jag vill sluta med att återge vad några av Göteborgssjukvårdens talesmän yttrat då de i en tidningsintervju tillfrågats om synpunkter på min motion. Överläkaren Stig Olsson i sjukvårdsstyrelsen sade att förslaget om återinförande av en eller flera karensdagar till förmån direkt för långtidssjukvården hälsas med tillfredsställelse. Per Anders Örtendahl, ordförande i sjukvårdsstyrelsen i Göteborg, anförde: ”Om politisk enighet uppnås att ge människorna den vård de är i behov av vid sjukdom och ålderdom, är det också viktigt att söka efter breda samförståndslösningar beträffande finansieringen av de mål som uppsatts. Andra lösningar än dem som existerar — och som kanske innebär att man uppfyller ett totalt större rättvisekrav än ett rådande förhållande — bör ständigt prövas. Den utredning motionären hemställer om kan genom att belysa olika lösningar vara ett led i denna strävan och bör därför enligt min mening komma till stånd.” Professor Leif Hallberg, styresman för Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, sade: ”Det är angeläget att sjukvården får mer resurser och att detta sker snabbt. Dagens situation är orimlig och ovärdig ett samhälle med i övrigt god materiell standard. Föreliggande förslag anser jag ytterst angeläget att det blir beaktat. Även om det kan te sig svårt att draga tillbaka en förmån måste denna nackdel vägas mot de förmåner som i stället kan ges de sjuka som behöver mest hjälp. Det behövs information och debatt i denna fråga — den är minst lika central och aktuell som energidebatten — eftersom vi redan i dag har problemet att inte kunna ge våra sjuka en tillräcklig vård. Det är närmast förvånande att denna debatt inte redan kommit i gång — det är inte bara hälsan som tiger still.” Dessa och liknande sakkunniga uttalanden gör att jag med beklagande och besvikelse tagit del av utskottets betänkande. Eftersom det är enhälligt har jag, fru talman, inte något yrkande att framställa.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande nr 10 avstyrkt några motioner, bl.a. motionen 469 där mitt namn står först. Det som berörs i denna motion är angeläget för många människor i vårt land. Det gäller dem som drabbas av sjukdom av sådant slag att de för att kunna utföra ett arbete och så långt möjligt leva ett normalt liv är beroende av regelbundna läkarkontroller. Det gäller människor med t.ex. diabetes men också många andra sjukdomar. Dessa människor måste regelbundet kontrolleras av läkare, och besöken tar oftast en hel dag i anspråk genom restid, väntetid m.m. Om dessa kontroller inträffar med längre intervaller än 20 dagar, utgår ingen ersättning från försäkringskassan för inkomstbortfall. Det kan synas som att detta är en liten fråga, och för oss som får vara friska är den kanske det, men för dem som på detta sätt drabbas av ett inkomstbortfall på 8 till 12 dagar per år är det ingen bagatell. De som har en kronisk sjukdom får ofta genom den också fördyrade levnadskostnader och drabbas då särskilt hårt. Genom kontakt med klinikchefen på en medicinklinik har jag fått beskedet att de flesta som behöver kontroll för sin kroniska sjukdom kommer med längre intervaller än 20 dagar och att det därför är angeläget att man ser över de regler som gäller. Fru talman! Jag är väl medveten om utskottets skrivning och om att det kan vara svårt att skapa ett system som tillgodoser dessa människors behov av ersättning. Jag är på det klara med att särregler kan vara besvärliga att genomföra, men också för dem som utsätts för problemen är det besvärligt, och vi måste beakta även det.

Fru talman! Eftersom inget yrkande har framställts av de föregående talarna, skulle jag egentligen kunna fatta mig ganska kort, men jag vill ändå säga några ord till fru Lindquist.

Detta får väl ändå betraktas som en orimlighet. Det skulle ju innebära för det första att man återinförde den orättvisa olika anställda emellan som förefanns innan karensdagarna togs bort och för det andra att kostnaderna för vården av de långtidssjuka skulle övervältras på andra sjuka. Nu säger fru Lindquist att man inte skall klassificera människor i sjuka och friska. Hon menade väl att alla friska kanske också kan bli sjuka. Men det är ändå så att många människor drabbas av sjukdom oftare än andra, och det gäller kanske mest lågavlönade personer som har det ekonomiskt särskilt svårt. Det vore ju horribelt att just dessa skulle åsamkas ofta återkommande, rätt betydande inkomstbortfall. Sedan tycker jag också att ett sådant förfaringssätt skulle strida mot de principer som bör vara vägledande inom den sjukvårdande verksamheten, nämligen att kostnaderna för vården av sjuka skall bäras av dem som har de bästa förutsättningarna härför, dvs. de friska människorna. Om fru Lindquist vill hjälpa till att förstärka resurserna för sjukvårdshu = Nr 47 vudmännen, så att vi kan få till stånd en bättre långtidsvård, så tror Onsdagen den jag att det finns möjligheter att hitta bättre finansieringsformer än vad 2 april 1975 som har föreslagits i den här motionen. Fru Lindquist kanske är beredd att medverka till att landstingen, som ju är sjukvårdshuvudmän, får de — Rätt till sjukpenning resurser som erfordras. Det innebär givetvis skattehöjningar, och det är — m.m. inte heller någon populär finansieringsform — i varje fall inte i det parti fru Lindquist tillhör — men jag tror att den är mindre impopulär än återinförande av karensdagarna.

Jag för min del är övertygad om att detta är en helt felaktig uppfattning. Stora löntagargrupper — först och främst tjänstemännen men också övriga offentliganställda — skulle se till att avtalsvägen skaffa sig garantier för att några löneavdrag inte skulle ske för de dagar då ersättning inte utgick från försäkringskassorna. De hade ju tidigare sådana bestämmelser i sina kollektivavtal, så jag är förvissad om att de inte skulle finna sig i någon försämring för den händelse vi återinförde karensdagar i sjukförsäkringen. En sådan åtgärd skulle antagligen drabba just de kategorier som är mest beroende av att få ersättning vid sjukdom. Så sade fru Lindquist att hon förstår att det här är rätt besvärligt. Jag kan hålla med om att det säkerligen skulle bli besvärligt. Det måste införas särregler som skulle krångla till bestämmelserna för sjukkassorna. Därför har fru Lindquist inte något bestämt förslag utan menar att den här saken borde utredas, men utredningen skulle ju enligt motionen ha det bestämda syftet att man skulle införa karensdagar. Därför har utskottet enhälligt avstyrkt motionen. Inte ens fru Lindquists partivänner har varit övertygade om att de idéer som fru Lindquist för fram är värda ta fasta på. Fru talman! Jag tänkte verkligen fatta mig kort. Med hänsyn till att det föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande och inget yrkande har framställts skall jag inskränka mig till att med hänvisning till utskottets utförliga redovisning i ärendet yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag är förvånad över att utskottets ordförande kan säga att det skulle vara ett olycksfall i arbetet att hjälpa de sjuka människor som är i stort behov av vård. Det har väl alldeles tydligt framgått av de uppgifter som jag har lämnat att det finns enormt stora brister inom långtidssjukvården. Talesmännen för den göteborgska sjukvården har mycket tydligt framhållit dessa brister. Jag har också betonat att det är en nödsituation. Det är inte på det sättet att jag tycker att det är en fördel att återigen införa någon karensdag. Som jag framhöll i mitt 213 anförande var det alldeles utmärkt att karensdagarna en gång slopades, men det kan vara så att nödvändigheten kräver att man inför restriktioner som egentligen ingen riktigt tycker om, och jag anser att situationen nu är så allvarlig att något måste göras. Då säger utskottets ordförande att vi får hitta på bättre finansieringsformer. Jag kan väl hålla med om att man skall pröva olika former. Men jag är inte säker på att finansministern vill öka sjukvårdshuvudmännens resurser genom att höja skatterna. Jag menar att man får pröva olika möjligheter. I övrigt tror jag att jag redan i mitt tidigare anförande bemötte de synpunkter som herr Fredriksson nu tog upp.
Fru talman! Visst kan jag hålla med fru Lindquist om att det kan finnas vissa brister inom långtidssjukvården, men jag tycker ändå inte att det finns anledning att svartmåla den på det sätt som fru Lindquist gör. Jag tror att våra sjukvårdshuvudmän, landstingen, känner ett mycket stort ansvar för detta mycket viktiga område och att de verkligen också gör stora insatser för att denna vård skall bli så bra som möjligt. När det gäller finansieringsformerna säger fru Lindquist att hon inte är säker på att finansministern skulle vara villig att skaffa sjukvårdshuvudmännen ökade resurser. Det är möjligt, men det är ju landstingen som är sjukvårdshuvudmän. De har beskattningsrätt och kan själva skaffa sig resurser genom att höja skatterna. Vad jag menade i mitt första anförande var att fru Lindquist bör medverka till att opinionsmässigt påverka landstingsmännen. Hon kan göra det hemma i sin egen kommun, Göteborg, för att få en bättre långtidssjukvård än vad man tycks ha där nere. Kanske har man där sämre långtidssjukvård än i mitt hemlän Kopparbergs län. Jag skall inte yttra mig om huruvida det i så fall beror på den politiska sammansättningen i de här två olika länen, men det är väl inte uteslutet att det har med saken att göra.
Fru talman! Jag var mycket noga med att inte svartmåla den situation som herr utskottsordföranden talade om. Annars hade jag kunnat ta fram en mängd tidningsartiklar om långtidssjukvården. Vad jag tog upp var fakta som jag inhämtat på olika sätt, bl.a. vid diskussioner. Jag har också läst Läkartidningen och vad landstingen anfört i en skrift om perspektivet 1974-1978, där de är mycket oroade av situationen. Det var en ren faktaredovisning som jag lämnade. Sedan är det bara att lyckönska utskottets ordförande om situationen är bättre i hans län än vad den är i Göteborgs kommun.

Fru talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt. Jag var inte närvarande när motionen behandlades i utskottet. Men efter att ha hört fru Lindquist, som liksom jag representerar Göteborgsbänken, kan jag Nr 47 inte underlåta att komma med vissa synpunkter och kommentarer till Onsdagen den vad som här har sagts. 2 april 1975 Jag är övertygad om att de läkare i Göteborg som fru Lindquist har = talat med har uttryckt bekymmer. Man har gjort det genom att vända Rätt till sjukpenning sig till dem som har majoriteten i Göteborgs kommun och klagat över = m.m. den situation som råder där vad gäller långtidsvården. Jag tror inte att fru Lindquist precis behövde ha läst Olof Palmes bok, det hade räckt att gå och besöka de människor som ligger i sina hem i Göteborg i miserabelt tillstånd och inte har några som helst möjligheter att komma in och få den vård de behövde ha. Jag förstår också att sjukvårdsstyrelsens ordförande i den situationen med tacksamhet ser en sådan här motion och griper efter varje halmstrå för att förbättra den ekonomiska situationen och därmed situationen för de människor som behöver denna vård. Men faktum är att när det gäller långtidsvård i Göteborg och åldringsvård över huvud taget är det inte frågor som stått så högt på prioriteringslistan. Det har varit helt andra saker som varit betydligt angelägnare. Några ord om motionen i sak. Ja, fru Lindquist, det var ju faktiskt så att dessa människor, som inte hade betalt för de tre första sjukdagarna, i många år kämpade för att avtalsvägen få möjligheter att få betalt även för de tre dagar då de förlorade hela sin inkomst. Det gick inte att lösa frågan den vägen så slutligen måste vi, som i så många andra sammanhang, ta till lagstiftningsvägen. Och 1963 avskaffades karensdagarna. Det var stora grupper människor som kanske borde varit sjukskrivna vid många tillfällen men av ekonomiska skäl inte kunde vara det. Man kanske inte just då såg vilka konsekvenser det fick för dessa människors hälsa att de av ekonomiska skäl inte kunde stanna hemma när de verkligen behövde det. Också de människorna kan, när de blir äldre, bli nödsakade att belasta långtidsvården tidigare än de kanske annars hade behövt därför att de inte hade råd att vårda sin hälsa på samma sätt som andra grupper som avtalsvägen kunnat lösa problemen på den ekonomiska sidan. Om vi nu skulle låta dessa människor betala kostnaden för långtidsvården är jag inte helt övertygad om att fru Lindquist skulle medverka till att även de som avtalsvägen fått garantier för att de vid sjukdom får en viss procent av lönen skulle avstå från den inkomsten. Jag tror inte det, fru Lindquist. Ser man en besvärlig situation, t.ex. i Göteborg, förstår jag att man i viss mån kan bli förtvivlad, nästan desperat. Jag skulle tro att motionen har kommit till just mot den bakgrunden. Fru talman! Jag är förvånad över motionen. Jag är glad över att utskottet varit så enigt, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill först konstatera att fru Håvik och jag är helt ense om att långtidssjukvården har enorma brister. Vi kommer båda från Gö 215 teborg och känner till hur förhållandena är där. Jag är övertygad om att det inte bara är där som långtidssjukvården behöver förbättras. Sedan vill jag framhålla att jag har begärt en utredning, och den utredningen skulle syfta till att undersöka lämpligheten av och möjligheten att införa karensdagar. Jag tycker fortfarande att det skulle vara värt att undersöka.
Fru talman! Jag skulle i likhet med utskottets ordförande i stället vilja rekommendera att vi försöker att finna andra vägar att ekonomisera en sådan här angelägen del av vården. Jag skall gärna göra fru Lindquist sällskap på de inrättningar vi har i Göteborg och även gå ut tillsammans med de läkare som har att svara för vården av de människor som ligger hemma i miserabelt tillstånd, så kanske fru Lindquist kan påverka sina politiska meningsfränder i Göteborg att öka satsningarna och göra bättre prioriteringar.
Fru talman!

Enär förslag om förändringar i fråga om avgifter till socialförsäkringen föreläggs riksdagen i proposition nr 92, synes det lämpligt att de i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 11 berörda frågorna företas till avgörande samtidigt med behandlingen av nämnda proposition nr 92. Med hänsyn därtill och efter samråd med skatteutskottets ordförande får jag härmed yrka att socialförsäkringsutskottets betänkande nr 11 återremitteras till socialförsäkringsutskottet. Kammaren beslöt att återförvisa ärendet till socialförsäkringsutskottet för ytterligare beredning.

Fru talman! Vid flera tillfällen har vi i riksdagen diskuterat luckorna i det sociala trygghetssystemet. Inom sjukförsäkringen — som delvis behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13 — finns det vissa grupper som inte erhåller någon ersättning vid sjukdom. I regel är det människor med låg ekonomisk standard. Låginkomstutredningen bekräftar detta i sitt uppmärksammade arbete. Inte minst ur jämlikhetssynpunkt finns det därför starka skäl att täppa till luckorna inom sjukförsäkringssystemet. Riksdagen har varit enig om att införa vissa sjukförsäkringsförmåner för hemarbetande. Motiveringen för denna s.k. hemmamakeförsäkring har varit och är väl fortfarande att den skall täcka vissa av de kostnader som uppkommer när den hemarbetande på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt arbete i hemmet. Det vore rimligt och logiskt att riksdagens motivering för rätt till hemmamakeförsäkring gällde för alla som befinner sig i motsvarande situation som de vilka räknas till gruppen hemarbetande. Den som t.ex. blir ensamstående och av en eller annan anledning saknar arbete får extra kostnader vid sjukdom. Personer som vårdar föräldrar eller anhöriga befinner sig vid sjukdom i exakt samma situation som en hemarbetande make. Det är därför vi har svårt att se varför inte hemmamakeförsäkringen och rätten till sjukpenning omfattar även dessa grupper. Jag vill inte påstå att vi därmed löser dessa gruppers låginkomstproblem. De radikala lösningarna ligger naturligtvis mera i att en rimlig ersättning ges för vårdinsatserna eller i andra fall att tillgång till arbete skapas. Men så länge inte samhället lyckats med dessa mera långsiktiga lösningar är det angeläget att den begränsade grundtrygghet som hemmamakeförsäkringen ändå utgör vidgas till att omfatta även dessa grupper. Jag är glad över att utskottet enhälligt anser att de som begärt undantagande från ATP nu bör ges möjligheter att inom den allmänna försäkringens ram få tillgång till ett ekonomiskt skydd vid sjukdom. Det hade enligt min uppfattning varit logiskt om denna grundinställning hade gällt även de grupper som vi pekar på i motionen 1190 och i reservationen vid det betänkande som vi nu diskuterar. Med hänsyn till att argumenten i denna fråga är redovisade i motioner och i tidigare diskussioner i kammaren nöjer jag mig med denna korta motivering och yrkar bifall till utskottets yrkande under punkten 1 och bifall till reservationen under punkten 2.
Fru talman! Med hänsyn till den sena timmen och med hänsyn till att det inte är möjligt att tillföra denna debatt särskilt mycket nytt skall jag be att få instämma i vad herr Andersson i Nybro sagt. Möjligen skulle jag kunna tillägga —- även på den punkten med instämmande i lösa problemen helt och fullt. Man får nog gå fram på en annan väg. Onsdagen den Jag har i mitt hemläns landsting föreslagit en ökad ersättning för hem 2 april 1975 sjukvården, och det skulle kanske bidraga till att förbättra situationen för människor som verkligen gör en enastående samhällsinsats. Sjukförsäkringsför Jag ber att få instämma i herr Anderssons yrkande. måner till dem som begärt undantagan

Fru talman! I den reservation som är fogad vid socialförsäkringsut = sion, m.m. skottets betänkande nr 13 begärs skyndsam utredning och förslag om möjligheter för s.k. hemmadöttrar och jämförbara grupper att få sjukpenning vid sjukdom. Hemmadöttrarna erhåller i regel fritt vivre, dvs. mat, logi och kläder, samt i vissa fall också någon ekonomisk ersättning från föräldrar eller anhöriga som de vårdar. Om värdet av naturaförmånerna och den ekonomiska ersättningen uppgår till minst 4 500 kr. sjukpenningplaceras vederbörande med en sjukpenning av lägst 6 kr. De flesta av hemmadöttrarna har en sjukpenning på 10-12 kr. och har följaktligen möjlighet till ersättning vid sjukdom. Frågan om hemmadöttrarnas försörjningsmöjligheter blir dock, som herr Andersson i Nybro berörde, inte löst om man skulle förbättra deras sjukförsäkringsförmåner. Sjukpenningklassen är knuten till inkomstförhållandena, och det skulle förrycka systemet om man särbehandlade en speciell grupp. Familjepolitiska kommittén, som regeringen tillsatte 1968 och som avlämnade sitt betänkande 1972, gjorde en mycket noggrann undersökning av dessa förhållanden. Den konstaterade att huvudproblemet inte förelåg under den tid då hemmadöttrarna hade vårdnaden om föräldrar eller anhöriga utan när föräldrarna eller resp. anhörig avled och de ställdes på bar backe. En ny lagstiftning som berör dessa kategorier har emellertid trätt i kraft sedan 1973. Jag tänker på lagen om kontant arbetslöshetsstöd. Den innebär att vid ett sådant tillfälle som antytts ersättning utgår med 35 kr. per dag. Detta stöd kan utgå antingen till dess att vederbörande blivit placerad på arbetsmarknaden eller fram till dess att vederbörande erhåller förtidspension eller ålderspension. Jag vill dessutom tillägga att pensionsdelegationerna bedömer dessa fall mycket generöst och har förståelse för den situation som dessa människor råkar i vid ett sådant tillfälle. Med dessa ord, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Så får nu äntligen den kommunala vuxenundervisningen sin egen tjänsteorganisation. Det är det viktigaste i utbildningsutskottets betänkande nr 7. Men det har suttit långt inne, och vägen dit har varit lång och knagglig. Inte ens när regeringen efter motionerande och efter admonition från utbildningsutskottet äntligen i årets budgetproposition kom med sitt förslag var detta tillfredsställande. Det förutsatte för inrättande av tjänsterna helt redovisningsår, vilket är mer än vad som fordras för motsvarande tjänster inom ungdomsskolan. Där gäller nämligen som förutsättning endast halvt redovisningsår. Utbildningsutskottet följde emellertid inte utbildningsministern utan i stället moderatmotionen nr 363, som hävdade just halvt redovisningsår, och för det tackar varje vän av rättvisa och konsekvens. Jämställdhet skall alltså i detta tjänsteavseende för framtiden råda mellan ungdomsskolan och vuxenundervisningen. Dessa nya tjänster är ett betydelsefullt steg på vägen till en fast och ändamålsenlig organisation av den kommunala vuxenundervisningen. Fortfarande är emellertid utbildningsministern inte särskilt sinnad att biträda skolöverstyrelsens tidigare framförda och upprepade förslag om arvodestjänster för huvudlärare och institutionsföreståndare inom den kommunala vuxenundervisningen. Tillfället hade annars, tycker jag, varit ganska givet, då lärarorganisationen nu ändå skall förstärkas. Tjänster som huvudlärare och institutionsföreståndare — jag har sagt det många gånger tidigare och upprepar det gärna — är mycket betydelsefulla. Inom ungdomsskolan existerar sedan länge sådana arvodesbefattningar, och det finns ingen anledning att behandla en skolform med den kommunala vuxenundervisningens omfattning och samhällsbetydelse sämre i pedagogiskt och organisatoriskt avseende än ungdomsskolan. Det av utredningen om skolans inre arbete — SIA — initierade förslaget om en omvärdering av systemet med huvudlärare har knappast någon direkt relevans i fråga om den kommunala vuxenundervisningen, vars inre problem, som jag menar, har föga likhet med grundskolans. Och i vad gäller särskilt institutionsföreståndarna så lär de inte försvinna vad som än kommer ut av SIA. De är helt nödvändiga, och jag skall gärna redovisa det senare i debatten om det behövs. Deras uppgifter torde inte ens denna mångordiga utredning kunna prata bort. Ett bevis redan nu för det är att regeringen i fjol, trots SIA, i en särskild proposition tog initiativet till inrättandet av nya institutionsföreståndartjänster i grundskolan. Det var inte utbildningsministern utan den biträdande som gjorde det, men det gjordes dock. Starkare var alltså från regeringens sida inte kopplingen till SIA behandlingen, och utbildningsutskottet böjde sig då = i fjol. Men det tycks vara stört omöjligt för utbildningsutskottets majoritet att stå på egna ben i den här frågan. I dag drar man sig åter snabbt in bakom SIA-slöjorna. Det är väl dokumenterat att både huvudlärare — i sin nuvarande funktion — och institutionsföreståndare har betydande uppgifter att fylla inom vuxenundervisningen. Erfarenheterna — och de är många; jag skall gärna redovisa dem -— visar klart att det inom vuxenundervisningen föreligger ett stort behov av inte endast allmänpedagogisk utan även ämnespedagogisk handledning av inte minst lärarna. Flertalet av dem saknar fortfarande — vi har inte kommit i gång med sådan utbildning — egentlig vuxenpedagogisk utbildning, till men för undervisningens kvalitet och effektivitet. Jag menar att en pedagogisk förstärkning är i hög grad påkallad och borde sättas in utan att man väntar och väntar på vad som skall bli resultatet av SIA-utredningen, remissbehandlingen och så småningom ett riksdagsbeslut. Jag ber alltså, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1, som just tar upp frågan om huvudlärare och institutionsföreståndare inom vuxenutbildningen.

Fru talman! Före påsk behandlade vi vuxenutbildningen med undantag av punkten G 5 i budgetpropositionens bilaga 10, avseende driftbidragen till den kommunala vuxenutbildningen. Jag gjorde i debatten då, den 19 mars, en uppräkning av de mycket skiftande former som dagens vuxenutbildning rymmer, och jag skall inte upprepa det i dag. Jag vill bara slå fast att det är bra att alla dessa skiftande former finns — en mångfald i fråga om både målsättning och studieformer som är värdefull. En uppfattning som väglett senare års reformarbete inom vuxenutbildningen är att allt fler skall komma i åtnjutande av vuxenutbildningsutbudet. Från folkpartiet har vi sagt att bredden och variationen är nödvändiga om de vuxenstuderande, oavsett studiemål, studieförutsättningar och personliga förhållanden, skall få möjlighet att komplettera och bygga ut sin tidigare utbildning, som för väldigt många fortfarande är kortare än dagens grundskola. Det är angeläget att undanröja hinder som nu innebär att presumtiva vuxenstuderande måste avstå från att få önskad utbildning. Ett ofta förekommande hinder har varit att kurserna inte kunnat komma till stånd därför att man inte lyckats samla det stipulerade antalet studerande som måste vara minst tolv i resp. ämneskurs. Det gäller framför allt områden utanför de större tätorterna. Nu har reglerna mjukats upp genom att stödområdet får inrätta kommunal ämneskurs om det varaktigt finns åtta kursdeltagare. Samma regel gäller ett antal orter där skiftarbete förekommer i betydande omfattning. Denna liberalisering av bestämmelserna har visat sig vara mycket värdefull. Men fortfarande är det problem på många orter att kunna komma upp till tolv kursdeltagare. Det innebär att många kurser inte blir av, med en utglesning av det totala kursutbudet som följd. Detta är, menar vi, en påtaglig begränsning nu när vi kunnat registrera en dämpad tillströmning till den kommunala vuxenutbildningen. Från folkpartiet och centern har vi ånyo motionerat i detta ärende, och eftersom vi inte lyckats samla utskottets flertal bakom vårt krav har vi i en reservation hemställt att riksdagen måtte besluta att kommunerna skall få inrätta grundskolekurser om det bedöms varaktigt finnas lägst åtta deltagare i kurs. En åtgärd av det slaget kommer att medverka till att mindre orter, som f.n. ej kan tillgodose invånarnas utbildningsbehov på grund av otillräckligt deltagarantal, får bättre vuxenutbildningsservice. Vi menar att den ofta uttalade förhoppningen om en bättre regional spridning av vuxenutbildningen bör kunna infrias genom en sådan åtgärd. Jag yrkar alltså, fru talman, bifall till reservationen 2. Herr Nordstrandh har på ett målande sätt beskrivit den långa väg man haft att vandra när det gällt den kommunala vuxenutbildningens lärartjänster. Jag skall här bara tillägga att det är glädjande att vi har fått denna förändring och förbättring att dessa tjänster kan inrättas och får inrättas om tjänstgöring kan förutses för halvt redovisningsår. Inom den kommunala vuxenutbildningen kan timunderlaget av lättförklarliga skäl variera från termin till termin i högre grad än inom ungdomsskolan. Men även om detta förhållande skapar en viss osäkerhet om undervisningsunderlagets varaktighet menar utskottet att detta inte är ett tillräckligt skäl att för dessa tjänster frångå regler som tillämpas för inrättande av exempelvis extra ordinarie lärartjänster inom ungdomsskolan. Utskottet har därför ansett att för inrättande av extra och extra ordinarie tjänst som lärare inom kommuns skolväsende bör fordras att tjänstgöring kan förutses för ett halvt redovisningsår. Det innebär, menar vi, en klar förbättring i förhållande till propositionens förslag.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

Fru talman! Förra året uppnåddes enighet här i riksdagen om att det förelåg behov av en särskild fast tjänsteorganisation för lärare inom den kommunala vuxenutbildningen, främst på grund av de speciella förhållanden som råder inom skolformen. Det är värt att notera — och har noterats här tidigare — att det har gått att nå enighet i utskottet nu om reglerna för att inrätta dessa tjänster, och att utskottet har tagit hänsyn till att dessa lärare har samma behov av trygghet som lärare inom andra skolformer. Det är glädjande att man kunnat nå enighet härom, även om det har krävt tid — både förra året och nu. Som herr Jonsson i Alingsås sade finns det anledning att räkna med att undervisningssituationen genom dessa åtgärder kommer att stabiliseras — med bibehållande av den nödvändiga flexibiliteten. Anställningstryggheten är för lärarna givetvis en mycket viktig sak, men det starkaste skälet för att skapa en fast tjänsteorganisation måste ändå vara behovet av att ge kursdeltagarna en så god och lämplig undervisning som möjligt. Lärare med inriktning på vuxenutbildning och med erfarenhet från och utbildning för sådan undervisning är en förutsättning för att skolformen skall kunna fylla sin uppgift Låt mig också uttrycka min tillfredsställelse över att möjligheter nu — långt om länge — har skapats till fyllnadstjänstgöring för folkhögskollärare inom vuxenutbildningen. Det är viktigt att kunna tillvarata både deras erfarenhet inom vuxenundervisning och möjligheterna att den vägen samordna vuxenutbildningens olika former. Även där har det tagit tid. Det är snart tre och ett halvt år sedan jag första gången i en enkel fråga pekade på denna åtminstone för mig självklara möjlighet, som inte var självklar för det då ansvariga statsrådet. Jag noterar också att utskottet tagit fasta på nödvändigheten att en omorganisation av kurserna i svenska för utländska studerande görs på sådant sätt att förutsättningarna för studerandeutbyte inte blir försämrade. Centerns representanter i utskottet har liksom herr Jonsson i Alingsås ställt sig bakom yrkandet på en generell rätt för kommunerna att inrätta kurser på grundskolenivå, om det bedöms varaktigt finnas lägst åtta deltagare. Frågan är gammal. De nuvarande reglerna om minst tolv deltagare har visat sig vara ett hinder, inte bara för en nödvändig utjämning av möjligheterna till vuxenutbildning mellan olika regioner utan också för en utjämning av utbildningen som sådan. Riksdagen har också med hänvisning till glesbygdsproblemen successivt gått med på att på försök sänka deltagarantalet på vissa orter och har även sagt sig vara villig att ta ställning till ytterligare förbättring, när man kan överblicka resultatet av försöksverksamheten. Enligt skolöverstyrelsen är tiden mogen för en sådan sänkning av deltagarantalet. Förra året avstyrkte utskottet motionsyrkandet härom genom att anföra att frågan om ändrat system för resursanvisning — med förslag om friare resursanvändning — då bereddes inom Kungl. Maj:ts kansli. I år avstyrker utskottet genom att hänvisa till att frågan nu ligger hos SVUX. Det står klart att man särskilt i mindre kommuner kan ha svårt att få tillräckligt antal deltagare för att kunna inrätta kurser. Men SÖ har också redovisat att det inte gått att med de nuvarande bestämmelserna åstadkomma någon större utjämning av de regionala skillnaderna i fråga om möjligheter till studier. Med all respekt för SVUX möjligheter och ambitioner att bedöma de båda förslag till ett annat system som föreligger synes det dock vara anledning att upprepa kravet på en generell sänkning av deltagarantalet i avvaktan på det förslag som kan komma fram. Detta måste givetvis bli föremål för en förnyad beredning inom regeringens kansli. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att göra något redan nu. Glesbygdsproblem uppträder inte bara inom stödområdet. Det är även nödvändigt att inför andra former av vidgad vuxenutbildning se till att garantier skapas för ett, som det heter, rikt och varierande utbud också för dem som av olika anledningar är hänvisade till den kommunala vuxenutbildningen. Även lärartillgången talar för detta. Herr talman!

Herr talman! Regeringen och utbildningsutskottet kände sig vad beträffar institutionsföreståndare inte hindrade av behandlingen av SIA utredningen i fjol, herr Wiklund, men utbildningsutskottet gör det i år. Vilken egenartad konsekvens i betraktelsesättet! Det går inte att komma ifrån en förundran inför den. Sedan sade herr Wiklund att vi är överens om — och det vill jag gärna vitsorda — att det behövs ytterligare pedagogiska och organisatoriska förstärkningar inom den kommunala vuxenundervisningen. Men man frågar sig då varför utbildningsutskottets majoritet alltid beflitar sig om att visa ett slags absurd rädsla för att säga något erkännsamt om exempelvis institutionsföreståndare när den frågan är uppe. Inte ett ord om behövligheten av institutionsföreståndare denna gång heller i utbildningsutskottets betänkande! Endast ett naket avslag med hänvisning till SIA behandlingen, som om man inte kunde ha en egen mening fotad på hittillsvarande erfarenheter av tjänsterna i fråga. Jag tycker mig här skönja ett slags vidskeplig övertro på SIA som ett orakel. Men då skall man inte glömma, herr Wiklund, att orakelsvar nästan alltid är tvetydiga, föga tillförlitliga och en aning luriga.
Herr talman! Nej, herr Wiklund, jag sade inte alls att det skulle vara så förfärligt enkelt att ta ställning till de båda förslag som gäller resursanvändningen. Jag uttryckte mig på det sättet att med all respekt för SVUX vilja och förmåga att lösa problemen — och jag skulle vilja tillägga med all respekt också för ordförandens i SVUX vilja och förmåga att lösa problemen — så kommer det att ta tid att lösa dem. Det var därför jag pekade på nödvändigheten att göra någonting i avvaktan på ett förslag från SVUX. En generell sänkning av deltagarantalet föreslås just i avvaktan på ett sådant förslag. Sedan märkte givetvis herr Wiklund att när jag talade om en enkel lösning gällde det den gamla frågan om folkhögskolelärarnas möjligheter att få fullgöra fyllnadstjänstgöring inom kommunal vuxenutbildning — detta som nu har skett sedan det fördes fram första gången för tre och ett halvt år sedan.
Herr talman! Herr Wiklund menade tydligen med kommentaren ”hade det varit så enkelt kunde vi gått med på rätt mycket” att den reservation som finns fogad vid betänkandet är ganska onödig. Jag vill dock hävda att detta knappast är något tekniskt problem utan det är mera fråga om en viljeinriktning. Jag tror också att ett beslut enligt vårt förslag skulle vara speciellt gynnsamt för de områden som ligger utanför tätorterna. Herr Wiklund säger att problemet med deltagarantalet inte bara är ett glesbygdsproblem utan att det förekommer även inom tätorter. Det är väl i så fall ytterligare ett skäl att bifalla yrkandet i reservationen 2. Jag menar alltså att det är angeläget att fortsätta med att undanröja de hinder som finns kvar på vuxenutbildningens område. Det gäller både de sociala och ekonomiska men också de geografiska hindren. Ett bifall till reservationen 2 skulle klart förbättra situationen.

Herr talman! När det gäller framför allt arvoderade institutionsföreståndare, som verkligen får utrymme för att sköta institutionerna, kan det inte få röra sig om prioriteringar. De är helt enkelt nödvändiga. Det har redan visat sig i grundskolan och i gymnasieskolan, och det håller på att visa sig mer och mer inom den kommunala vuxenutbildningen. På institutionsföreståndarna vilar sådana uppgifter i omhändertagandet av institutionen att det inte finns någon som helst möjlighet att vara utan dem i längden. Det haltar sig fram för närvarande inom vuxenundervisningen vid de stora enheterna. Det är ju detta det är fråga om, de stora självständiga enheterna — inte dem som har samkörning med grundskolan eller gymnasieskolan, där det redan finns institutionsföreståndare. Jag skulle kunna redogöra för vilka uppgifter institutionsföreståndarna har — men jag skall inte göra det — inte minst av rena säkerhetsskäl när det gäller de laborativa ämnena. Jag skall inte ta till överord och säga att det är livsfarligt, men det är ytterligt farligt när institutioner med laborativa ämnen inte sköts av sakkunnigt folk, som institutionsföreståndarna är. De har också skyldighet att sköta dem. Vi löper uppenbara risker genom att inte ha den tjänstetypen i våra skolor inom vuxenundervisningen. Det kan vilken fysikeller kemilärare man än talar med intyga.